Fru talman! Christer Erlandsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att underlätta en modernisering av lagen om anställningsskydd och främjandelagen enligt de idéer som han redovisar i sin interpellation. Jag vill inledningsvis säga att omstrukturering av företag är en både naturlig och nödvändig förutsättning för att det ska kunna finnas ett konkurrenskraftligt näringsliv och för en fortsatt tillväxt i Sverige. Samtidigt är det viktigt att sådana omställningar sker under socialt acceptabla och ansvarsfulla former. Trygga människor vågar bejaka förändring och utveckling. Jag delar grundtanken att ju snabbare man kan stödja en person som har förlorat sitt arbete till att få ett nytt, desto bättre är det. En aktiv arbetsmarknadspolitik fyller en viktig roll i arbetet med att skapa tillväxt och välfärd. Redan i dag gäller att när en arbetsgivare varslar ska arbetsförmedlingen vara en aktiv part. Arbetsförmedlingen ska vara delaktig så tidigt som möjligt för att kunna prioritera och planera för framtida insatser. Arbetsförmedlingen kan till exempel avsätta personal att finnas ute vid det företag som varslar, så att till exempel individuella handlingsplaner kan upprättas för dem som drabbas. Det är också möjligt för den som varslats att få vissa arbetsmarknadspolitiska program i syfte att snabbt hitta ett nytt jobb. Den arbetsrättsliga lagstiftningen bygger på att det i en arbetsbristsituation ska vara möjligt för arbetsgivaren att säga upp arbetstagare. Samtidigt har arbetstagarna genom rätten till information och förhandlingar möjlighet att påverka besluten. Om det väl blir fråga om uppsägningar är det viktigt att dessa sker under förutsägbara och rättvisa former, och till detta bidrar reglerna om omplaceringsskyldighet, turordningsreglerna och företrädesrätten till återanställning. Lagen ger redan i dag en uppsagd arbetstagare rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. En aktiv arbetsmarknadspolitik, som gör att människor får ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och ger hjälp till nytt arbete och nya chanser i livet, kombinerat med anställningstrygghet som gör att människor inte blir godtyckligt uppsagda, är avgörande. En sådan arbetsmarknadspolitik understöder en ständigt pågående strukturomvandling som gör att vi kan ha både ett friskt näringsliv och ett utvecklat arbetsliv. Jag vill gärna nämna att regeringen nyligen, tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har lagt fram en lagrådsremiss avseende bland annat förstärkt skydd för föräldralediga i uppsägningssituationen. I de fall föräldralediga sägs upp börjar enligt förslaget uppsägningstiden löpa först när den föräldraledige är tillbaka på arbetet. I sammanhanget vill jag också lyfta fram de olika omställningsavtal som slutits av arbetsmarknadens parter och som numera täcker större delen av arbetsmarknaden. Inom dessa försäkringars ram kan den som varslas om uppsägning på olika sätt få vägledning, ekonomiskt stöd, vidareutbildning eller omskolning. Omställningsavtalen syftar till att tidiga insatser ska ske vid uppsägning för att motverka arbetslöshet. Mot denna bakgrund anser jag att det för närvarande inte finns behov av ytterligare lagstiftningsåtgärder på detta område.
Fru talman! Tack, statsrådet för svaret! Som statsrådet gav uttryck för fyller arbetsmarknadspolitiken en viktig roll i arbetet med att skapa tillväxt och välfärd i Sverige, men det krävs också trygghet vid strukturförändringar för de anställda. Det är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för en fortsatt tillväxt i Sverige, vilket också statsrådet gav uttryck för. Vi är alltså helt överens om målen, men vår verktygslåda behöver ses över, om inte ses över helt så behöver vi nog designa om den lite och följa med i den moderna utvecklingen. Jag tänker då på omställningsavtalet som statsrådet berörde. När det gäller omställningsavtalen på arbetsmarknaden är det ett bra instrument vi har fått, men det kräver vissa ändringar av nuvarande regelsystem och lagar som vi har. Jag tänker på den kartläggning som man ska börja med. Det är det första man gör när det gäller omställningsavtalet för de företag som kommer in.

Nu är det tyvärr så, herr statsråd, att främjandelagen inte är någon arbetsmarknadslag i det fallet att parterna kan ställa företaget till svars om man inte har följt varseltiderna. Det är billigare för företag många gånger att inte bry sig om främjandelagen, för ingen av arbetsmarknadens parter, löntagarorganisationerna, kan stämma företaget för något brott. Det är endast Ams som förfogar över den här lagen. Det tycker vi är en brist eftersom Ams inte följer lagstiftningen. Man ställer inte krav på att få uppgifterna innan uppsägningstid får börja gälla. Därför har man redan nu förfuskat främjandelagen. Där skulle jag vilja att man från statsrådets sida ser över den här lagstiftningen. Det handlar också om att man som uppsagd har rätt att söka arbete under ordinarie betald tid. Men numera, med omställningsavtalen och omställningsprogram, har man inte rätt att delta i omställningsprogram under ordinarie arbetstid annat än att söka arbete. Det menar jag också är en designfråga i lagen om anställningsskydd som man bör se över. Vi har också en annan sak som inte riktigt harmoniserar. Det är när företag är inne och jobbar för att omställningen till annat arbete ska gå effektivt och uppsägningstiden har löpt ut. Då får man inte fortsätta på det ingångna programmet, för då har man inte rätt till a-kasseersättning. Därför behöver regelsystemet för a-kasseersättning också ses över. Jag undrar om inte statsrådet delar min uppfattning. Om man inte helt behöver se över lagen behöver man nog designa lagstiftningen på några områden.
Fru talman! Bara för att jag inte vill ge några bindande löften för regeringens vidkommande här i dag om behov av ny lagstiftning hindrar inte att man kan diskutera förtjänster och brister med den lagstiftning vi har, kanske framför allt, som Christer säger, tillämpningen av den. Det är väl sant att främjandelagen inte har den status som annan arbetsrättslig lagstiftning har när det gäller sanktionsmöjligheterna. Samtidigt är jag inte övertygad om att det råder allvarliga brister när det gäller efterlevnaden av främjandelagen. Men det har jag inget riktigt grundligt stöd för att egentligen bedöma. Ofta ser man kanske förtjänsterna före bristerna. Av hur i varje fall de större varslen hanteras är min erfarenhet att apparaten går i gång i ett väldigt tidigt skede. Däremot kan det förhålla sig annorlunda i mindre företag och vid mindre varsel. Min erfarenhet så här långt av omställningsavtalen är att det är något som har kommit till - det senaste mellan LO och Svenskt Näringsliv - i ett väldigt bra skede efter att ha varit efterlängtat länge. Jag tror att det har betydelse just i omställningsprocessen. Det verkar också, så långt som man kan se, som att utfallet av omställningsavtalet när det gäller hur många som faktiskt får arbete, utbildning eller någon slags lösning på sin situation efter en uppsägning är bra. Jag har sett siffror på mellan 80 och 90 % efter bara några månader. Då har man ett arbete efter att ha genomgått omställningsprogrammet. Ungefär liknande resultat visar de andra omställningsavtal som finns på arbetsmarknaden. Om nu omställningsprocedurerna som parterna står för kommer mer i fokus och får mer betydelse gäller det att grunna på om det får konsekvenser på ett eller annat sätt för det regelverk vi har och hur det tillämpas. Jag kan hålla med om att man behöver följa det och dra slutsatser. Jag tror också att det behövs en utveckling i regelverk och förhållningssätt. Där skulle jag välkomna initiativ från parterna, helst samfällt förstås om det ska få betydelse för förändringar i lagar och regler. Jag tror att vi är i ett läge där det vore bra om parterna förmådde ta gemensamma initiativ och peka på vilka förändringar som kan vara nödvändiga med hänsyn till inte minst omställningsavtalen, räckvidden av dem och hur de förhåller sig till regelverket i övrigt.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet så mycket. Jag tolkar det som att man kommer att se över det här så att det i praktiken får en bättre design på de här områdena. För att bara belysa några saker: Många har i dag en uppsägningstid som är en månad utifrån att de har en kortare anställningstid än två år på en arbetsplats. Vid en uppsägning vid ett sådant tillfälle där många sägs upp och man inte följer främjandelagen är det bara en månad som man har på sig för att hjälpa de många människorna till annat arbete. Följer man främjandelagen och designar den lite annorlunda kan man få mycket längre tid om många sägs upp på en och samma arbetsplats. Då behöver också arbetsförmedlingen och omställningsföretaget som jobbar med omställningsavtalet längre tid på sig för att kunna hjälpa alla dessa människor. Där vore det väldigt bra om man kunde komma med förbättringar och designa verktygslådan så att den blir modern och framåtsyftande. Man behöver se över lagen om anställningsskydd kopplat till främjandelagen och även a-kasseregelsystemet så att man får en harmonisering mellan de åtgärder man sätter in som ska leda till arbete. Det är också bra om arbetsförmedlingen, om uppsägningstiden råkar ha löpt ut, inte ställer krav på att man ska avbryta den process man redan är inne i som ska leda till jobb. Så är det nämligen i dag. Jag känner till fem fall inom Metall som har fått ifrågasättande av a-kassan just utifrån att tiden har löpt ut. Det är olyckligt, och där menar jag att man kan designa regelsystemet så att det blir ett bättre samarbete mellan de företag som jobbar med omställningen och arbetsförmedlingen. Vi har ju samma syfte och samma mål: alla människors rätt till arbete.
Fru talman! Förlåt att jag glömde tiden i förra repliken. Jag tror dock att jag hade pratat färdigt om parterna.

Jag vill också bara flytta eller komplettera det fokus som finns på omställningsprocessen, som är rasande viktig både för enskilda människor och för vår förmåga att behålla och utveckla konkurrenskraften i globaliseringen. Vi måste även hela tiden ha fokus inte bara på dem som blir arbetslösa utan också på dem som är arbetslösa. Vi har två starka fokus, och vi måste klara båda. Det ena är omställningen; det andra är att förhindra att människor blir långtidsarbetslösa och, kanske allra mest, möjliggöra för dem som har fastnat i en lång arbetslöshet att avbryta den. Där har vi våra två viktiga uppgifter som vi måste skapa politik för och också i förlängningen genomföra.
Fru talman! Jag får än en gång tacka statsrådet för den klarhet som här kommer fram. Som jag ser det är det de fina arbetsmarknadspolitiska åtgärder som statsrådet redan nu vidtar och ämnar vidta i samverkan med parterna som gör att vi kan fortsätta den positiva utvecklingen att minska arbetslösheten och fortsätta att öka sysselsättningen i landet. Jag får tacka så mycket för svaret.